Herr talman! Först något om småföretagens behov av en återförsäkring. De företag som har få anställda kan faktiskt drabbas väldigt olyckligt av slumpen. Några av de få anställda som finns på ett företag kan ju bli sjuka, och kanske också vid upprepade tillfällen. Det här behöver alls inte ha ett samband med arbetsmiljö o.d. Det behövs dock en grupp med fler anställda för att det skall vara möjligt att fördela riskerna. Det är ju också vad idéen om försäkringar över huvud taget bygger på. Vidare vet vi att arbetsförhållandena ofta är mycket bättre och att tillfredsställelsen i arbetet ofta är mycket större i små företag jämfört med vad som är fallet i stora företag. Dessutom vill jag peka på utformningen av den här försäkringen, som inte alls gynnar företag som verkligen missköter sin arbetsmiljö. Det är viktigt att värna om de små företagen. Företag med endast 15 anställa måste faktiskt klassificeras som små företag. I går satt jag med på ett möte i en bankstyrelse, och jag måste säga att det är helt klart att småföretagen i vårt land i dag befinner sig i en mycket tuff situation. Därför tycker jag att vi skall göra så mycket som möjligt för att bereda företagen goda arbetsförhållanden. Om små företag gynnas tror jag nämligen att också dem gynnas som herr Hagberg brukar kalla för de sämst ställda. Det är mycket viktigt att vi medverkar till en ökad tillväxt i vårt land, att vi får en större kaka. Det handlar ju om att vi alla skall få det bättre. Det är inte klasskillnaderna som gör att det blir olika förhållanden. Länder där folk verkligen lider och har det dåligt ställt är fattiga länder. Det är länder där det går bakåt i fråga om ekonomin, där tillväxten minskar. Här blir det inte fler resurser, och sådana behövs ju för att alla skall få det bättre. Vår uppfattning är att det väsentliga är att vi får i gång en tillväxt och att det blir ökade resurser. Det handlar ju om att de svagaste pensionärerna, arbetarna, tjänstemännen -- här måste jag tillägga att det ute på företagen vanligtvis inte talas om arbetare resp. tjänstemän utan om anställda -- och företagarna får det bättre. Alla skall ha det bättre. Men framför allt gäller det att se positivt på framtiden.
Herr talman! Först något om småföretagen. Om man verkligen vill värna om småföretagen gör man dessa den största tjänsten om man, som vi säger, åtminstone skjuter på detta till den 1 juli. Då kanske vi får en trygghet i detta avseende. När det gäller den förträffliga sjuklöneperiod som här är aktuell tycker jag att det är litet egendomligt att just företagen måste ha en försäkring, att man måste försäkra sig mot det nya systemet som ju skall vara så bra och som skall medverka till att våra arbetsmiljöer blir mycket bättre. Dessutom sägs det att vi här får en drivkraft och att det skall bli bättre förhållanden. En misstanke som många av de sjuka har är att hela det här systemet egentligen är till för att man skall spara. Man befarar att det är de sjuka som råkar illa ut i och med detta, som man säger, goda system. Det är väl vad som kommer fram här. Jag vill framhålla att också jag ser mycket positivt på småföretagen. Också jag tror alltså att småföretagen i vårt land måste utvecklas. Vi är gärna med i en debatt om tillväxten. Jag tror inte att de sjuka eller de arbetsskadade skall straffas. I stället handlar det om att skapa goda miljöer och en bra arbetsorganisation. Det handlar alltså inte om att gynna de redan välbeställda i vårt land och att förse dem med kapital. Jag tror inte att vi därmed skulle få en grogrund för tillväxt över hela vårt land. I stället skulle bara några få gynnas. Som jag ser saken kan det egentligen inte vara en välgrundad mening att förlänga samordningstiden, så att denna blir dubbelt så lång som tidigare -- om det nu inte handlar om att man vill minska kostnaderna. Samtidigt skall ju regeringen också spara, och man har väldigt stora bekymmer i det sammanhanget. I det system som man har tänkt sig för dessa besparingar finns ju det som här omtalas. Det främsta motivet är kanske inte att man skall se till de arbetsskadades intressen för rehabilitering. Närmast är det här fråga om ett tvång. Just när det gäller detta med morot och piska tror jag att den arbetsskadade som vill bli rehabiliterad bara kommer att känna av piskan. Morötterna får någon annan äta. Det här gynnar således inte tillväxten och inte heller transfereringssystemet, som ju skulle omfattas av allt fler. Därmed skapas, som sagt, ingen tillväxt framöver.

Herr talman! Jag beklagar att det blev en omkastning i debatten, men det berodde på kommunikationssvårigheter. Låt mig börja mitt anförande med att citera ur socialförsäkringsutskottets betänkande 5, där utskottet behandlar regeringens proposition 1991/92:40. Där finns vissa kompletterande förslag som har samband med de nya bestämmelserna om rehabilitering och rehabiliteringsersättning som skall träda i kraft den 1 januari 1992 och också om sjuklönereformen som skall träda i kraft vid samma tidpunkt. ''Enligt lagen - - om sjuklön - - har en arbetstagare rätt att under de första fjorton dagarna av ett sjukdomsfall - - behålla viss andel av den lön och av de andra anställningsförmåner som han går miste om till följd av sjukdomen. Andelen skall normalt vara 75 % under de första tre dagarna med sjuklön och 90 % under de återstående dagarna. Arbetstagare som på grund av sjukdom kan antas komma att vara borta från arbetet i särskilt stor omfattning skall dock kunna få sjuklön med 90 % - - även för de första tre dagarna, och arbetsgivaren skall ha rätt till ersättning från sjukförsäkringen för kostnaderna - -. - - Sjuklönesystemet gäller endast dem som omfattas av ett anställningsförhållande, således ej uppdragstagare eller egenföretagare. Företag med få anställda ges möjlighet att försäkra sig hos försäkringskassan mot de sjuklönekostnader över en viss nivå som företaget kan drabbas av.'' Riksdagen har tidigare fattat beslut om att endast arbetsgivare med en sammalagd lönesumma på högst 60 basbelopp skall kunna försäkra sig hos försäkringskassan mot sjuklönekostnaderna. Utskottsmajoriteten föreslår i betänkandet en höjning från 60 till 90 basbelopp.

Sådana insatser för arbetsmiljön bör ge direkt ekonomiskt resultat hos företagen i form av minskade kostnader för sjukfrånvaron. Denna stimulans bör finnas också för små företag. Motiven var det som anfördes i proposition 1990/91:181, att gränsen för vilka företag som skall ges möjlighet att teckna en försäkring hos försäkringskassan skall sättas ganska snävt. Vi framhöll också då att förslagen i sjuklönelagen inte innehöll några förbud vare sig för större eller för mindre företag att teckna avtal med enskilda försäkringsbolag för oförutsett höga sjuklönekostnader. Jag vill härmed yrka bifall till reservation 1, där vi står fast vid det gamla förslaget om 60 basbelopp. I reservation 2 har vi diskuterat samordningstiden. I propositionen föreslås rakt upp och ned att samordningstiden skall förlängas från 90 till 180 dagar och att denna ändring skall träda i kraft den 1 januari 1992. När det gäller samordningstiden har vi haft diskussioner om att man skulle se över arbetsskadeförsäkringen i dess helhet. Det var också i direktiven till utredningen angivet vad man skulle se över. Där fanns samordningstiden med i bilden. Jag finner det olyckligt att man nu rycker loss just detta och lägger fram en proposition där man särbehandlar samordningstiden utan att se över arbetsskadeförsäkringen i dess helhet. Det finns samband som kan vara mycket viktiga att ta upp till diskussion i utredningssammanhang. Vi påpekar i reservation 2 att vi vidhåller vår uppfattning om att vi skall avstyrka propositionen i denna del, med de motiveringar som jag här kort har anfört. I reservation 3 tar vi upp översynen av arbetsskadeförsäkringen på ett mera utvidgat sätt. Det gäller hur man skall se på en arbetsskada. Utskottet har i stor enighet två gånger uttalat att den skada som har inträffat i arbetet skall ge högre ersättning än annan skada. Inte minst nuvarande ordföranden Gullan Lindblad, som kunde hänvisa till sina erfarenheter från försäkringskassan i Värmland där hon varit anställd och haft ansvar för arbetsskadeförsäkringen, har pläderat mycket starkt för att högre ersättning bör utgå för en skada som inträffat i arbetet. Vi vidhåller detta. Vi gjorde en beställning till regeringen där vi redogjorde för vår uppfattning. I de direktiv som den förutvarande regeringen gav 1991 sägs att en förvärvsarbetande som skadar sig i arbetet bör ha ett obligatoriskt starkt försäkringsskydd. Grundprincipen att arbetsskadan skall ersättas med högre belopp än andra skador bör därför bibehållas. Ett enhälligt utskott ställde sig bakom detta. Den socialdemokratiska regeringen tog detta ad notam och skrev in det i direktiven. I propositionen anges nu att en kommitté skall få i uppdrag att göra en genomgripande översyn av hela arbetsskadeförsäkringen. Med anledning därav menar vi att principen att en arbetsskada bör försättas i samma ekonomiskt sammanhang som om skadan inte hade inträffat skall ligga till grund för denna utredning. Därför menar vi att utredningen bör ta upp det som ett enhälligt utskott gjort beställning om. Jag yrkar bifall till reservation Det är bra att vi har en motion tillstyrkt som handlar om att om man är sjuk och har haft en lägre ersättning de första dagarna och därefter insjuknar inom fem dagar, så räknas det som ett recidiv. Man skall då inte få den lägre ersättningen igen. Den bestämmelsen var hämmande ur rehabiliteringssynpunkt och också med tanke på viljan att göra ett arbetsförsök. Man vågar kanske helt enkelt inte ta risken mot bakgrund av den sänkta ersättningen. Det är viktigt att vi har fått utskottet att ställa sig bakom en motion, där vi klart talar om att även om det vid sjukkontroll kommer fram oegentligheter får icke diagnos eller andra omständigheter yppas, såvitt det inte föreligger rent fusk, vilket vi självfallet beivrar. Sådant kan naturligtvis framföras. Jag vill slutligen, herr talman, påpeka att vi har haft ett långtdraget ärende till behandling i utskottet. Det gäller neurosedynskadades rätt till kommunalt bostadstillägg. Vi har, kan det tyckas, hårdhjärtat avslagit framställningen under några år, men det har varit helt beroende på att det har varit en rättsprocess. Ärendet prövades i försäkringsrätten. Sedan prövades det i försäkringsöverdomstolen. Efter det att man har fått avslag även där ställde sig ett enhälligt utskott bakom en beställning att detta, som vi tycker, olyckliga utslag snart skall rättas till. Nu vädjar jag till regeringen att regeringen tar upp denna fråga mycket snart, man har väntat länge nog. Ett besked har man i och för sig fått i form av en beställning, men nu väntar vi på att ärendet snarast behandlas -- gärna särbehandlas. Vi väntar på ett förslag som vi kan ta slutlig ställning till här i riksdagen.
Herr talman! Först och främst en kommentar till de neurosedynskadades rätt. Jag tycker att det är glädjande att vi nu kan fatta ett beslut. Äras skall Evy Möller, numera framliden, dels Bo Nilsson från Landskrona. Det gäller för oss att hålla fast vid denna behandling av neurosedynskadade, även om vi i andra sammanhang ändrar reglerna. Det är alltid roligt när vi kommer överens om saker i utskottet, även om det i det här fallet har tagit väldigt lång tid. Sedan finns det saker där vi inte är överens. Vad gäller samordningen av arbetsskadeförsäkringen med sjukförsäkringen har vi varit oeniga väldigt länge. Vi har krävt att samordningstiden skall höjas från 90 till 180 dagar. Många av de borgerliga ledamöterna har erfarenheter från försäkringskassan. De vet att detta är en bra reform. Vidare skulle jag vilja ta upp frågan om företag med bara 15 anställda. Jag tror att det var nödvändigt att göra på det viset som har föreslagits. De som har 15 anställda är små sårbara företag. Vad som är viktigt är -- jag förutsätter detta naturligtvis -- att denna reform träder i kraft samtidigt med reformen om sjuklöneperioden, alltså den 1 januari 1992. Den sista sak som jag vill ta upp gäller utredningen om arbetsskadeförsäkringen. Jag tycker att det är bra att det skall vara en förutsättningslös utredning. Många regler behöver ses över. Enligt min uppfattning genomfördes många olyckliga reformer på 70-talet. Det har varit tvister om huruvida det var försäkringsöverdomstolen som genom praxisändringar gjorde att det blev ett mindre lämpligt beslut eller om det låg i lagstiftningen. För min del har jag gjort den bedömningen att mycket låg i lagstiftningen. Här finns som sagt olika synpunkter. Därför tycker jag att utredningen skall ha fria händer att verkligen se på problemen förutsättningslöst. Sedan kommer naturligtvis de frågor som utredningen bör ta upp att framföras till utredningen, men jag tycker inte att det skall vara så många bundna mandat.

Herr talman! Ärade ledamöter! När det gäller arbetsskadeförsäkringen finns det en viktig sak att påpeka, nämligen att man skall skilja mellan arbetsskada och arbetsolycksfall. Arbetsolycksfall är när man hugger av sig fingrar och fötter, och det är självklart att en sådan skada skall ersättas till 100 % -- om det gick att överskrida 100 % vore det ju bra. Arbetsskada utgör den största gruppen, över 95 % av alla fall som är berättigade till ersättning. I arbetsskador ingår ofta muskel och skelettsjukdomar, t.ex. lumbago-ischias, rygginsufficiens, cervical rhizopathi, dvs. skador i rörelseapparaten, vilka kan ha uppkommit på grund av arbetet, men som ändå kan ha uppkommit. Det är då svårt att verifiera och vederlägga vad orsaken till den etablerade skadan är. Det rör sig om ganska mycket pengar när det gäller arbetsskadeförsäkringar, från 10 miljarder är kostnaderna nu snabbt på väg uppemot 20, kanske 30 miljarder. Därför är det viktigt att vetenskapligt analysera vad man kan göra för dessa patienter. Att ge patienterna 100 % ersättning kan etablera dem i en sjukskrivningsroll som de i det långa loppet inte har nytta av. Det bästa är att patienterna rehabiliteras och blir av med sina besvär. Det har gjorts flera undersökningar, bl.a. en på Volvo, där man har haft två grupper. En kontrollgrupp har på vedertaget sätt behandlats med muskelavslappande tabletter, vila och sjukskrivning. I den andra gruppen har man aktivt satsat på sjukgymnastik, fysikalisk terapi och aktiv rehabilitering. Det stod helt klart att behandlingsgruppen blev mycket bättre, sjukdagarna var färre och frekvensen sjukpensioneringar var mycket lägre. Som Margit Gennser har påpekat är det väldigt viktigt att avvakta de pågående utredningarna för att man skall kunna ta ställning till detta mycket svåra problem. Sedan måste man göra ett ställningstagande där patienten ställs i centrum.

Herr talman! Det vore bra om Bengt Dalström hade varit här från början och dessutom hört på. Låt mig gå tillbaka något i historien. 1982, slogs för en sjuklöneperiod och har framfört detta krav under hela perioden fram till det att beslut fattades. Jag sade i mitt anförande att det var mycket beklagligt att den tidigare socialdemokratiska regeringen icke hade förberett försäkringen på det sätt som borde ha gjorts. Jag sade också att det har gått ut information där man säger: Se till att ni meddelar försäkringskassan nu, och er försäkring kommer att gälla från den 1 januari. Jag har sett det på TV och i tidningar. Vi förutsätter också att det gäller de 90 basbeloppen eller de 15 anställda. Jag sade dessutom att det är mycket väsentligt att man följer hur kostnaderna utvecklas inte minst för småföretagen. Det är svårt att göra prognoser. Man får göra justeringar efter hand. Här har funnits önskemål från arbetsgivarna. Här har funnits information. Tyvärr har den föregående regeringen varit litet långsam. Jag är helt övertygad om att denna reform kommer att fungera och att den kommer att fungera bra från den 1 januari. Vi har också lyssnat på småföretagarna. Vi har varit väl medvetna om dessa problem och sett till att det kommit ut information.
Herr talman!

Men småföretagarna kommer att få stå för kostnaden för de två första dagarna. Karensdagarna är ju inte aktuella i nuläget. Det finns nya beräkningar från Arbetsgivareföreningen, som tyvärr speglar den raska takt med vilken detta ärende har handlagts. De visar på att detta kommer att kosta småföretagen 6 miljarder, med de kostnader som man har satt upp för försäkringen i nuläget och med den aktuella sänkningen av arbetsgivaravgiften. Jag noterar tacksamt vad föregående talare nämnde, att regeringen nogsamt kommer att följa utvecklingen. Det kommer att behövas. Småföretagarna kommer att få stora ekonomiska problem med anledning av denna reform.

Herr talman! I socialutskottets betänkande 9 om tilläggsbudget I behandlas bolagiseringen av statens hundskola. Den verksamheten har varit uppe till diskussion i socialutskottet vid åtskilliga tillfällen. Det problematiska har varit att produktionen av ledarhundar ur socialutskottets synpunkt har varit otillräcklig. Diskussionen har rört sig om vilken organisationsform som är den mest lämpliga för att upprätthålla produktionsmålet, både vad gäller volym och kvalitet. Den förra regeringen tillsatte en utredning, som föreslog en bolagsbildning. Det skulle vara två bolag: ett för avelsverksamheten och ett för själva produktionen, med statligt majoritetsägande i båda bolagen. Själv besökte jag hundskolan förra våren för att bättre kunna sätta mig in i verksamheten. De som arbetar med verksamheten var själva positiva till bolagsbildning. Vi diskuterade också de problem som funnits när det gäller produktionens volym. Jag fann dock att det hade skett vissa förbättringar. Och själva kvaliteten på produktionen, dvs. kvaliteten på ledarhundarna, är av allra yppersta klass. Dessutom fanns det skäl att diskutera hur det ser ut på marknaden i övrigt. När det gäller ledarhundar är marknaden i övrigt så gott som obefintlig ur svensk synpunkt. Securitas, som nu lämnat över sin verksamhet till annat bolag, försökte producera ledarhundar, men Synskadades riksförbund kasserade de två hundar som kom från Securitas. Den produktion av ledarhundar som finns i Sverige står statens hundskola för. I regeringens proposition, som i själva verket är den förra regeringens proposition, har man gått på linjen att det skall vara ett bolag, och att detta bolag skall ha statligt majoritetsägande. Motivet är följande -- jag läser högt ur propositionen: ''Staten kommer att inneha aktiemajoriteten i bolaget vilket ger möjligheter för riksdagen att besluta om en inriktning på hundproduktionen som kan innefatta hänsynstagande till vissa samhällsmål.'' Vi har i utskottets betänkande strukit under detta och sagt: ''Motiven för en ombildning av statens hundskola till aktiebolag är enligt propositionen att tillgodose kundernas behov och önskemål samt att åstadkomma en positiv resultatutveckling. Utskottet förutsätter att kundernas kvalitetskrav upprätthålls också i den nya organisationen.'' Om detta var vi helt eniga i socialutskottet. Men det dröjde bara en kvart tills enigheten försvann. Då hade vi ett annat ärende på bordet, nämligen frågan om privatisering av statens hundskola. Den borgerliga gruppen hann på mindre än en kvart byta ståndpunkt och förorda att regeringen skall ges fullmakt att kunna privatisera statens hundskola. Motivet att riksdagen skulle följa upp vissa samhällsmål föll platt till marken. I dag har vi att behandla socialutskottets betänkande nr 9, och jag tror att riksdagen kommer att enigt ställa sig bakom utskottets hemställan, med det motiv som ligger bakom en statlig aktiemajoritet: att riksdagen har ett ansvar för att samhällsmålen skall kunna uppfyllas. Men i morgon har vi ett annat betänkande, från näringsutskottet, och det ser ut som om riksdagen överger dessa principer -- om man följer majoriteten i näringsutskottet. Gör man det, så avsäger sig riksdagen möjligheten att tillgodose att dessa samhällsmål kan uppfyllas. Det kan ibland för politiker finnas skäl att ändra uppfattning. Men det får vara någon måtta på hastigheten när man ändrar sina motiv och ståndpunkter. I socialutskottet skedde det på en kvart. Om det blir som det ser ut, så sker det här i riksdagen från en dag till en annan. Och framför allt vill jag säga: Det finns inga sakliga skäl till att riksdagen skulle frångå den inriktning som hittills har gällt, dvs. att vi faktiskt har intresserat oss för och följt upp målsättningen med verksamheten vid statens hundskola. Med detta vill jag yrka bifall till socialutskottets hemställan. Och jag kommer i morgon att yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen angående privatisering av de statliga företagen.

Herr talman! Genom det beslut som vi fattar i dag tar riksdagen ett steg mot ett rättvisare statsbidrag till alla former av barnomsorg, oavsett huvudman, och därmed mot större valfrihet för familjen. Jag förstår när jag har lyssnat här till Gudrun Schyman och Maj-Inger Klingvall att de antingen har fått en hel del av det här om bakfoten eller föredrar att tolka det på det sättet. Motståndet från socialdemokrater och vänstern har alltid varit stort, oavsett vilka alternativ till den kommunala barnomsorgen som det har handlat om. På senare tid har olika falanger inom socialdemokratin försökt att göra om historien och framställt sig som föregångare både till föräldrakoopertiv och till personalkooperativ. Dessa har ju i verkligheten tillkommit under stort motstånd från den tidigare majoriteten. Men vad anser socialdemokraterna i dag? Här tycks det finnas flera olika åsikter. Det blir väl lätt så när ett hårdnackat ideologiskt motstånd måste omprövas. Birgitta Dahls pressmeddelande angående den socialdemokratiska motion som behandlas i dagens betänkande bejakade statsbidrag till privata daghem, trots att det i den socialdemokratiska motionen yrkas avslag på detta. Det hela verkar ytterst förvirrande. Bo Toressons uttalande i pressen var positivt till att statsbidrag skall ges även till privata daghem. Reservationerna i betänkandet visar att socialdemokraterna i utskottet inte vill stå för något nytänkande, och de yrkar också avslag på propositionen. Sista ordet är tydligen inte sagt inom socialdemokratin. Ännu ett f.d. statsråd har uttalat sig i en annan riktning. Så sent som i söndags sade Odd Engström i Rapport att han får medhåll ute bland människor för att det var rätt att acceptera statsbidrag till privata daghem. Det vore verkligen intressant att få reda på vart socialdemokraterna är på väg -- åt alla håll, eller vad annars? Så till vad socialdemokraterna i utskottet anser i övrigt. Huvudinnehållet i betänkandet är att statsbidrag skall utgå även till enskilda daghem, under förutsättning att vissa krav är uppfyllda. De kraven är angivna i betänkandet och i propositionen, och det är samma krav som tidigare har gällt för den kommunala omsorgen. Men socialdemokraterna presenterar sitt gamla vanliga motargument, att omvårdnad inte kan ske i vinstsyfte. Den vinst som socialdemokraterna hänger sitt resonemang på är det överskott som skall betala löner och andra omkostnader för verksamheten. Något annat överskott lär det inte bli, eftersom enligt propositionen avgiften inte oskäligt får överstiga den kommunala avgiften. Det är alltså inte, Maj-Inger Klingvall, fråga om någon helt fri avgiftssättning. Enligt socialdemokraterna uppfyller inte propositionen kravet på god barnomsorg. Det har vi hört många gånger här i dag. Socialdemokraternas åsikt är ju att endast politikerstyrd barnomsorg, alltså den som är under offentlig kontroll, är s.k. god barnomsorg. Vem vet bäst vad som är bra för barnen, politikerna eller föräldrarna? Och det är ju inte bara föräldrar som får underkänt av socialdemokraterna utan även den personal som arbetar på daghemmen. Barns behov ställs verkligen i första rummet i och med att familjen får ett större inflytande över både innehållet i och valet av barnomsorg. Jag kunde faktiskt notera att varken Maj-Inger Klingvall eller Gudrun Schyman i sina anföranden nämnde föräldrarna eller gav föräldrarna någon position. Familjer är väldigt olika och har olika önskemål. Dessutom vet de bäst vad som är bra för barnen, och det utgör en bra kvalitetskontroll. Sedan finns det ju en offentlig kontroll redan i dag, och den kommer att vara kvar. Enligt socialtjänstlagen står även enskilda fritidshem och daghem under tillsyn av socialnämnd och länsstyrelse, och tillstånd för verksamheten skall sökas hos länsstyrelsen. Utskottets majoritet vill att riksdagen hos regeringen skall begära förslag till ett mera differentierat statsbidrag. Kommunala daghem som har barnen inskrivna i åtta timmar får maximalt statsbidrag, men enligt nuvarande bestämmelser får ett privat daghem som har barn inskrivna exempelvis sex timmar inte något statsbidrag alls. Vi har begärt att regeringen snarast skall komma med ett förslag som är rättvisare i förhållande till öppethållandetiderna. Det kan ju lokalt finnas behov av daghem med kortare öppethållandetid än åtta timmar. Visserligen förutsätter vi att det här beaktas i det förslag som kommer med anledning av den kommunalekonomiska utredningen. Vi anser dock att det är så viktigt att det redan nu måste finnas med i förutsättningarna för att stimulera fram flera alternativ. Det innebär avslag på den socialdemokratiska reservationen, som håller fast vid det gamla systemet, grundat på det gamla ideologiska tänkandet, som är förlegat i dag. Vi kan ju bara beklaga att dagbarnvårdarnas egna barn inte vid detta tillfälle kan erhålls statsbidrag. Det är ett orimligt förhållande att två dagbarnvårdare som byter barn med varandra kan få statsbidrag men inte de som har egna barn tillsammans med dagbarnen. Men det framtida klumpbidraget till kommunerna kommer att göra det möjligt för varje kommun att ge rättvisa bidrag till alla former av barnomsorg. En annan förändring som föreslås i betänkandet är att personalkooperativ får anställa personal. Det har ju hittills inte varit möjligt. Det krav som den socialdemokratiska regeringen tillsammans med vänstern drev igenom var att fast personal också skulle vara delägare, en av flera onödiga begränsningar som nu försvinner. Det skall inte heller vara en skyldighet att ta barn ur kommunens kö. Eftersom de alternativa daghemmen ofta kan ha en särskild inriktning eller pedagogik, måste det vara föräldrarnas val som avgör. Det finns heller ingen anledning att lagstifta om rätt till barnomsorg för alla som önskar. Genom de långsiktiga mål som den borgerliga regeringen har för familjerna att välja den barnomsorg de önskar blir den lagstiftningen onödig. Socialdemokraterna har i en reservation tagit upp frågan om tilläggsdirektiv till socialtjänstutredningen, vilket innebär en översyn av det lagstöd som krävs för rättsäkerhet, sekretess m.m. De direktiven skrevs av den socialdemokratiska regeringen. Nu begär socialdemokraterna själva tilläggsdirektiv. Vi anser att de socialdemokratiska kraven ryms inom den gällande lagstiftningen och de direktiv som utredningen arbetar efter. Den text som finns i betänkandet ger ytterligare tyngd åt vad som bör ses över av utredningen. Där förutsätts att både sekretess och rättssäkerhet tas upp. Jag ser med tillförsikt fram mot resultatet av det arbete som pågår i regeringskansliet för att åstadkomma ett rättvisare system som ger föräldrar möjligheter att helt och hållet ta egna beslut när det gäller barnen. Det måste även innebära att de själva skall ha möjlighet att ta hand om sina egna barn under en tid som de anser vara bra för barnen och för hela familjen. Vänsterpartiets meningsyttringar sammanfaller till stor del med socialdemokraternas reservationer. Gudrun Schyman har också påpekat att här är man ense. I vänsterns värld är det planer och demokratisk kontroll som gäller, och det innebär ökad politikerstyrning. Det sätts inte stor tilltro till föräldrar, annat än att de ingår i uttrycket brukardemokrati. Men det blir ändå på politikernas villkor. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationer och meningsyttringar.

Herr talman! Först måste jag säga att jag beklagar att jag inte kunde höra allt Maj-Inter Klingvall sade. Jag tror att högtalaranläggningen i kammaren inte är den allra bästa. Men jag skall svara på det jag har lyckats uppfatta. När det blir den kvalitet som socialdemokraterna ställer krav på skall de ansluta sig, säger Maj-Inger Klingvall. Vad då till för någonting? När det gäller kvalitet ger propositionen och betänkandet tämligen klara besked om att det ställs kvalitetskrav som sammanfaller med kraven inom den kommunala omsorgen. Det har jag också påpekat i mitt inledningsanförande. Vad är det för andra kvalitetskrav? Jag misstänker att Maj-Inger Klingvall menar att om personal och föräldrar får mycket att säga till om kommer inte den politiska kontrollen att kunna vara lika stor. Det är väl där vi har de socialdemokratiska kvalitetskriterierna. Det här är första gången jag har hört att det skulle vara en trygghet för föräldrar och personal att politiker bestämmer inriktningen på verksamheten. Jag tycker att det är litet magstarkt att säga det. Jag tror inte att det behövs mera än att det är kommunens ansvar att tillhandahålla denna barnomsorg. Varför skall kommunen producera all denna barnomsorg? Varför skall man inte kunna köpa dessa tjänster? Det finns en oändlig mängd fördelar med det. Jag tycker att detta är att underkänna de människor som är intresserade och villiga att engagera sig i daghemsverksamheten på privat nivå. Det är att underkänna föräldrarna och den personal som arbetar inom dessa daghem -- både de privata alternativ som finns i dag och de som kommer. Socialdemokraterna litar inte på vare sig föräldrar eller personal. Vidare har vi frågan om åttatimmarsregeln. Jag tycker att den är alldeles för stelbent. När tillstånd ges för att starta privata daghem är förutsättningarna olika. Det finns orter i glesbygden och kvarter i städer där det kanske inte behövs åttatimmarsdaghem. Där kanske finns många människor som har kortare arbetsdagar. Sådant varierar under så att säga familjens liv. Därför skall dessa möjligheter finnas. Den här regeln kanske stoppar en del privata alternativ. Det är orimligt att låsa sig fast vid att för en åttatimmarsdag skall man få fullt statsbidrag och vid en öppettid på sex timmar får man ingenting.

Herr talman! Jag vet inte om högtalaranläggningen fortfarande krånglar -- man kan få det intrycket. Vad jag sade var just att vi tycker att det är föräldrarna och personalen som skall fatta de avgörande besluten om hur, i konkret mening, barnomsorgsverksamheten skall se ut på just den barnstuga som det gäller. Då skall man utgå från de behov som finns i den barngruppen. Man skall naturligtvis utgå från personalens ambitioner. Om man vill välja en särskild pedagogisk inriktning skall man naturligtvis göra det. Det har ingenting med den s.k. privatiseringen att göra. Det finns i dag mängder av daghem som har en särskild pedagogisk inriktning, som har valt att profilera sig på ett särskilt sätt. Det har inte med frågan att göra. Ingrid Hemmingsson sade att jag skrämmer upp kammaren. Det jag berättade var scener ur verkligheten, med mammor som kastar sig i taxi för att hinna i tid och slita ut sina ungar innan kontraktets tidsangivelse har löpt ut. Det handlade också om att personalen tycker att det är mycket olustigt att stå med tidtagarur i handen och känna sig som polisen. Det är verkligheten, Ingrid Hemmingsson, och om inte det kan skrämma upp moderaterna är jag den första att beklaga det. Jag tror att den här utvecklingen kommer att fortsätta, med de förslag som ni lägger fram. Det här blir en konstig debatt. Det som i dag behövs inom barnomsorgen -- det skulle vi kunna vara överens om -- är fler platser. Hur åstadkommer man då fler platser med den största tillgängligheten för dem som verkligen behöver det? Jo, det måste vara genom att man utgår från de faktiska behoven, och det måste vara genom att man har så stor tillgänglighet som möjligt, så mycket öppethållande som möjligt, så låga avgifter som möjligt. Då måste ju de flesta människor kunna använda sig av barnomsorgen. De som använder sig av barnomsorgen behöver den, de tycker att deras barn mår bra av den. De flesta använder kommunal barnomsorg, som de är till freds med. Efterfrågan på alternativen har varit låg. Det är verkligheten. Jag vill inte acceptera den s.k. privatiseringen, att det bildas privata bolag, för att en del människor skall ha möjlighet att göra vinster på de här mycket legitima behoven. Jag kan förstå att människor vill tjäna pengar, men jag tycker inte att man skall använda den sektor som handlar om vård av och omsorg om människor till att göra detta. Där skiljer vi oss nog åt.

Herr talman! För att undvika missförstånd, som bl.a. Gudrun Schyman har velat påpeka, vill jag säga att det här är en gemensam politik från den borgerliga regeringen. Vi står alla bakom detta förslag. Jag vill också säga att barnens behov kommer först. Föräldrarna skall myndigförklaras med just förslaget om valfrihet. Vi kan äntligen avmonopolisera barnomsorgen genom beslutet att ändra villkoren för statsbidrag till kommunerna, och verksamheten kan drivas av andra än en kommun. Det är för oss liberaler ett mycket viktigt steg som nu skall tas: att få släppa in enskilda alternativ och att dessutom få uppmuntra offentligt anställda som vill starta eget. Drivkraften är inte alla gånger den eventuella vinsten -- lön har man även för sitt arbete i den kommunala verksamheten -- utan än mer glädjn att få arbeta självständigt. Ändamålet är till syvende och sist att underlätta för barnfamiljerna i deras slitsamma vardag att få en bättre och mer utbyggd barnomsorg -- större valfrihet och enklare hantering. Och målet om barnomsorg till alla som vill ha det ligger därigenom fast. Jag är övertygad om att detta beslut för pluralism och mångfald inom barnomsorgen om några år kommer att uppfattas helt naturligt. Redan nu har platserna i de alternativa daghemmen, föräldrakooperativ och andra, ökat. Det har kommit en rapport från socialstyrelsen om detta. Men fortfarande går i dag ca 95 % av alla barn i de kommunala daghemmen. Här behövs förändringar, och det kommer också att leda till en ökad tillgång på barnomsorg, tvärtemot vad Klingvall och Schyman här har sagt. Jag instämmer helt i Ingrid Hemmingssons påståenden. Herr talman! Det politiska arbetet består oftast av en rad små steg, och först när de dras ut till många års utveckling kan vi utvärdera resultaten och effekterna för de enskilda människorna i vårt samhälle. Så tror jag också att vi positivt kommer att uppskatta den här reformen. Dagens beslut blir både ett litet och ett stort steg. Från att socialdemokraterna tidigare enbart kunnat tänka sig barnomsorg i kommunal regi släppte de häromåret loss och tillät personalkooperativ och i våras även barnomsorg i kyrkans regi, trots mycket segt motstånd under årens lopp. Men nu gör socialdemokraterna halt inför det senaste steget -- att avskaffa lex Pysslingen ställer de inte upp för. I Dagens Nyheter i dag står det att läsa att AB Pysslingen med daghemmet Smörblomman i Nacka kommer att lägga fram ett förslag om att överta hela personalen och driva företaget på totalentreprenad. Det här manar till efterföljd hos många andra. Låt personalen få känna arbetsglädje, jobba i ett eget företag och forma verksamheten efter egna initiativ! Varför detta sega motstånd från socialdemokraternas sida, som manifesteras gång efter annan? Ibland kan man nästan misstänka att socialdemokraterna inte tror på personalen och inte heller på föräldrarna. Det finns ett stort intresse i många kommuner av att driva barnomsorg i privat regi i aktiebolagsform. Herr talman!

Men märkliga ting har inträffat under ärendets beredning. Först sade socialdemokraternas partisekreterare ja till förslaget och ansåg t.o.m. att det var det mest spännande som hänt i socialdemokraternas självprövning efter valförlusten. Han hade tydligen lyssnat på Birgitta Dahl, som också uttryckt detta. Toresson var riktigt lyrisk och sade att socialdemokraterna skulle ha givit upp motståndet och börjat tala om kvalitet i stället. ''Det är en underordnad fråga vem som sköter detta'', menade Toresson. Som också här har relaterats gick förre vice statsministern Odd Engström så sent som på söndagskvällen ut med samma budskap. Trots dessa uttalade ståndpunkter från en trio tunga namn inom socialdemokratin gör socialdemokraterna i socialutskottet följande uttalande: De kan inte ställa sig bakom propositionens förslag att statsbidrag skall kunna utgå för barnomsorgsverksamhet som drivs i aktiebolagsform i vinstsyfte. De menar att förslaget inte fyller de krav som ställs på god barnomsorg. De talar om risk för segregation med ett system med fri intagning av barn utan beaktande av den kommunala barnomsorgskön. De avstyrker förslaget i propositionen om krav på personalen samtidigt som de här framhåller att personalens grundutbildning är en viktig kvalitetsfaktor. Jag förstår inte det ställningstagandet. Vi kanske kan få en förklaring till det senare i debatten. När det gäller utbildningen framgår det klart och tydligt av propositionen att samma krav ställs på utbildning eller erfarenhet som för övrig i barnsomsorgsplanen upptagen verksamhet. Vari ligger då skillnaden? Och vad menar ni med ''utan beaktande av den kommunala barnomsorgskön''? Det är ett antagande som ni gör. För att få tillstånd att driva ett privat dagis måste ju kommunen ha beslutat att verksamheten skall ingå i kommunens barnomsorgsplan. I det fall som jag relaterade -- Det finns undantag -- det gäller de personalkooperativa daghemmen; där behöver man inte ta barn från dagiskön. Nej, jag tycker att socialdemokraternas motstånd tyder mest på att man inte vill pröva nya vägar och använda resurserna på ett bättre sätt. Vi liberaler har länge arbetat för att få bort den begränsning som gjort det omöjligt att driva daghem i aktiebolag och med vinstsyfte. För oss är det mycket viktigt att slå vakt om kvaliteten i barnomsorgen, som inte enbart handlar om tillsyn och förvaring. Vi vill utveckla och tillvarata alla de pedagogiska möjligheter som god barnomsorg kan erbjuda föräldrar och barn.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

Herr talman! Det är precis så det går till i den kommunala barnomsorgen, att personalen och föräldrarna är med och utformar verksamheten. Jag vidhåller min rekommendation om ett besök där. Det finns ingen lagstadgad rätt till plats i barnomsorgen, Ulla Orring. Jag utgår från att det är därför som folkpartiet har krävt en sådan i sin kommittémotion. Jag undrade då: Varför tillstyrkte inte Ulla Orring i socialutskottet denna kommittémotion, som är av utomordentligt stor vikt för att garantera barn rätt till plats i barnomsorgen? Ulla Orring sade att det är självklart att det finns valfrihet och att även handikappade barn skall kunna tas emot i privat barnomsorg. Men det finns ju ingenting i den proposition som regeringen har lagt fram och i det utskottsbetänkande som Ulla Orring och majoriteten står bakom som på något sätt kan ålägga ett privat daghem att ta emot ett barn som har handikapp av något slag och som vi vet kräver mycket mer resurser. Det förnämliga med den sammanhållna barnomsorg som vi har i vårt land är ju att alla barn får plats, oavsett behov. Oavsett vad det kostar får de plats. Den synen på barnomsorg är vi från socialdemokratisk sida oerhört rädda om, och den vill vi utveckla vidare genom vår partimotion och de reservationer som är fogade till betänkandet.
Herr talman! Jag konstaterar att Maj-Inger Klingvall har haft två repliker på mitt anförande men ändå inte på något sätt har besvarat min fråga om varför socialdemokraterna har gått ut med så olika budskap. Socialdemokraternas partisekreterare, Birgitta Dahl och Odd Engström har sagt att man äntligen har släppt loss och kan tillåta barnomsorg även i privat regi. Jag har inte fått svar på min fråga varför de ser annorlunda på saken än vad t.ex. Maj-Inger Klingvall gör. Det visar den osäkerhet som råder inom socialdemokratin i den här frågan. Denna osäkerhet råder för övrigt inte bara inom det socialdemokratiska partiet, utan jag tror att hela svenska folket har förundrats över socialdemokratins svängningar i uppfattningarna i denna fråga. Maj-Inger Klingvall tar med emfas upp frågan om barn med särskilda behov. Det är sagt att det skall utgå statsbidrag till den här verksamheten, som även skall bedrivas i aktiebolagsform. Samma regler skall naturligtvis gälla för den verksamheten som för verksamheter som bedrivs i lokal regi. Det är redan bestämt att medel skall satsas för barn med särskilda behov, liksom medel skall satsas för den fortbildning som personalen har behov av. Skall personalen ha lägre eller högre kompetens, Maj Inger Klingvall? Var står socialdemokraterna i den frågan? I propositionen och i betänkandet har vi sagt att personalen i privat drivna daghem skall ha en god utbildning precis som personal inom den kommunala barnomsorgen skall ha. På dessa frågor har jag inte fått något svar.

Herr talman! Nu har jag hört två anföranden från representanter för den borgerliga majoriteten, och båda har låtit likadant. Jag har förstått att många av er velat yttra sig, eftersom frågan är så viktig. Man kan därför tänka sig att ni har olika infallsvinklar och ser på frågan ur olika aspekter för att verkligen framhålla hur viktig den här. Men anförandena, måste jag säga, har varit likartade. Debatten är enligt min mening mycket förvirrad. Vi säger delvis samma saker allesammans. Vi vill utgå från barnens behov, vi tycker att alla barn skall ha rätt till en god barnomsorg, att föräldrarna skall få säga till om så mycket som möjligt, att också personalen skall få göra det och själv få bestämma över sitt arbete, kunna utvecklas i det och ges en god utbildning samt få vidareutbildning. Vi vill allesammans allt detta goda. Skillnaden ligger i hur vi vill förverkliga allt detta. Ni tror att det kan ske genom att privatisera skattepengar. Vi däremot tror att ett medel att förverkliga detta är en demokratisk och öppen verksamhet där alla har möjlighet att delta. Den valfrihet som ni talar om och det inflytande som föräldrarna skall ha i verksamheten gäller i ert resonemang bara de föräldrar som har tillgång till barnomsorg som finns på vissa barnstugor, barnstugor som har vissa öppettider och som tar ut avgifter som dessa föräldrar har råd att betala. Det inskränker möjligheterna för en hel del personer att delta. Där har vi en annan stor skillnad. Skall alla få vara med eller är det bara de som kan kvalificera sig på olika sätt som får vara det? Det är enligt min mening en avgörande skillnad. Frågan är också av ideologisk art. Det är kanske bättre att vi diskuterar den i stället för att säga samma saker hela tiden. Försök att bryta ut vilka skiljelinjerna är mellan de olika förslagen. Det handlar om synen på demokrati och om synen på allas rätt att få vara med och forma en verksamhet. Det handlar också om att utgå från faktiska behov och från värderingen att alla har rätt att få sina faktiska behov tillgodosedda oavsett hur mycket pengar de har i plånboken. Det är de avgörande frågorna. Vad gäller frågan att all personal skall få arbeta som den vill osv. så är det ju arbetsgivaren som sätter proppar i hjulen. I detta fall är det kommunerna som är arbetsgivare. Där finns tröga kommunalpampar, inte så sällan av moderat, folkpartistiskt eller centerpartistiskt slag, som inte ser till att personalen får utvecklas ordentligt i arbetet. De tror att de själva måste bestämma allting. Vänd upp och ned på dessa hierarkiska organisationer och låt de kvinnor som utför arbetet också få bestämma om pengarna och hur de vill arbeta. Då blir det faktiskt annorlunda.